Herr talman! Detta ärende handlar om anslag till kriminalvården, och det gäller justitieutskottets betänkande JuU22. Vi Socialdemokrater menar att kriminalpolitiken inte får kännetecknas av ryckighet och kortsiktiga hänsyn. Den måste utgöra ett uttryck för synen på rättssäkerheten. Vi tycker också att den samlade straffrättsliga lagstiftningen nu är mogen för en översyn. Vi vet vad det är för människor som är intagna på våra kriminalvårdsanstalter. De har som regel haft svåra hemförhållanden. De är dåligt utbildade och har ofta missbruksproblem och svårigheter med arbete och bostad. Mer än hälften av dem som döms till fängelse är arbetslösa. 70 % av rattfylleristerna har betydande alkoholproblem. Mer än 40 % av de intagna är narkotikamissbrukare. Någon utbildning utöver folk eller grundskola är mycket ovanlig. För många intagna gäller att de inte ens har avslutat grundskolan. Mer än hälften har tidigare fängeleseerfarenhet. Oavsett möjligheterna att inom kriminalvårdens ram komma till rätta med dessa problem måste verkställigheten utformas med hänsyn till att de dömda ofta har allvarliga sociala, fysiska och psykiska problem. Det är ett rättfärdighetskrav att de som redan har det svårt inte i onödan utsätts för ytterligare lidande och obehag. Tvärtom måste dessa människor ges stöd och hjälp till ett normalt liv. Vi socialdemokrater menar att vid verkställigheten av fängelsestraff bör de principer tillämpas som lades fast genom kriminalvårdsreformen 1974. Det innebär att de intagna enligt den s.k. närhetsprincipen i största möjliga utsträckning skall avtjäna sitt straff på lokalanstalt eller i närheten av hemorten. Avsikten med detta är att de intagna på så sätt skall kunna upprätthålla kontakter med anhöriga och få den service inför och efter frigivningen som hemkommunens myndigheter kan erbjuda. En annan princip som låg till grund för kriminalvårdsreformen var normaliseringsprincipen. Den innebär att kriminalvårdens klienter skall ha samma rätt till samhällets stöd, hjälp och service som andra medborgare. Regeringen har nu aviserat en översyn av kriminalvårdslagstiftningen och i anslutning härtill ifrågasatt närhetsprincipen. Vi menar att de grundläggande principerna för 1974 års kriminalvårdsreform alltjämt står sig. Dessa bör tjäna som vägledning för den översyn av lagstiftningen som nu skall göras. Herr talman! En fråga som diskuterats mycket i den offentliga debatten är missbruket av permissioner. Massmedierna utgår då ifrån några mycket uppmärksammade fall. Detta föranledde den dåvarande socialdemokratiska regeringen att vidta en rad åtgärder för att höja säkerheten särskilt vid specialavdelningarna. Det bör vara en självklar princip att man inte skall kunna rymma från sådana avdelningar. Det kan även framöver finnas behov av att fortlöpande vidta åtgärder för att höja säkerheten vid anstalterna. Vi kan dock konstatera att antalet rymningar totalt sett har minskat kraftigt de senaste åren. Under den socialdemokratiska regeringsperioden halverades antalet rymningar. Också antalet misskötta permissioner minskade. Av över 33 000 permissioner under en niomånadersperiod missköttes 3 % i någon form. 1989 ändrades reglerna för permissioner och tillämpningen av dem i avsikt att motverka misskötsamhet. Den ändringen ledde till att andelen permissioner som missbrukades minskade med 20 %. Det är angeläget att understryka att permissioner är en mycket viktig del i arbetet med att förbereda frigivningen. En alltför sträng lagstiftning och tillämpning kan leda till stor oro på våra anstalter och öka risken för rymningar och annan misskötsamhet. Vi menar också att permissioner är nödvändiga för att ge de dömda en chans att klara sig efter fängelsevistelse. Att kunna behålla de sociala kontakter man har utanför fängelset och att kunna söka arbete och bostad är viktigt för att minska risken för återfall i brott. Vi säger därför nej till någon allmän skärpning av restriktionerna vid kriminalvårdsanstalterna. Ett annat stort problem på våra anstalter är narkotikan. Det finns en differentiering i fråga om anstalterna. Ett mål är att man skall ha narkotikafria anstalter. Men då får det inte heller bli någon hög beläggning på anstalterna. Det kan också försvåra rehabiliteringen av människor som har dessa problem. För att de intagna skall kunna anpassa sig till ett något så när normalt liv efter frigivningen är det mycket viktigt att man ökar satsningarna på grundutbildning, yrkesutbildning och social träning. Socialdemokraterna vill därför att vårdoch behandlingsinsatserna skall byggas ut och att medvetenheten hos och medverkan från myndigheter och organisationer utanför kriminalvården skall öka redan under verkställighetstiden. Jag vill påstå att frivården är en av de organisationer som spelar en oerhört stor roll inom kriminalvården. Fungerar inte frivården, fungerar inte heller eftervården. Frivården skall medverka till att den dömde inte återfaller i brott och till att hans anpassning till samhället i övrigt befrämjas. Vi vet att många av våra frivårdsklienter är arbetslösa. Det gäller inte minst dem som är villkorligt frigivna. Även bostadssituationen är svår. Arbete och bostad är de grundläggande förutsättningarna för en normal tillvaro efter anstaltstiden. Det är också nödvändigt att insatserna för frivårdens klienter ökas, så att deras möjlighet att erhålla arbete och bostad förbättras. Frivården är i stort behov av kvalificerade övervakare. Vi menar också att ökade insatser bör göras för rekrytering och utbildning av övervakare. Här tror vi att de fackliga organisationerna, idrottsrörelsen och andra ideella organisationers engagemang har stor betydelse. Det är viktigt att fastslå att 1974 års kriminalvårdsreform kommer att stå fast. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till våra reservationer i utskottets betänkande.

Herr talman! En mängd motioner har väckts om att bevara Karlskronaanstalten, både under nuvarande och tidigare budgetår. Under riksmötet 1990/91 beslutade den socialdemokratiska regeringen att anstalten i Karlskrona skulle läggas ned, efter majoritetsbeslut i justitieutskottet. De borgerliga ledamöterna reserverade sig. I och med nuvarande representation i utskottet fick jag under hösten 1991 en förfrågan från Karlskrona vilken inställning till anstalten jag och vårt parti hade, Efter att ha satt mig in i ärendet fann jag sakskälen övervägande för att bevara anstalten, därav mitt engagemang. Under årets allmänna motionstid har förutom jag själv moderaterna Jerry Martinger och Karl-Gösta Karlskrona. Vid behandlingen i utskottet har bara jag reserverat mig. Det skall bli intressant att se om mitt parti kommer att få stöd av de nyss uppräknade motionärerna. Argumentationen i dessa motioner är mycket stark och väl motiverad. Moderaten Karl-Gösta Svenson lär t.o.m. under valrörelsen ha lovat att en röst på Karlskrona skulle räddas. Detta uttalande måste väl ändå ha varit väl förankrat hos den moderata partiledningen. Det var förmodligen av den anledningen som jag blev kontaktad från olika håll i Karlskrona för att höra om Ny demokrati skulle stödja ett eventuellt förslag från den nuvarande regeringen att riva upp nedläggningsbeslutet. Herr talman! Jag kan förstå att man är besviken på den moderata justitieministern, som under många debatter i kammaren kategoriskt fört den nya regeringens talan i frågan och inte ansett sig finna skäl att ompröva beslutet, trots att anstalten mycket väl svarar upp mot de intentioner som man från regeringen säger sig stå bakom. Utan tvivel är det prestige som ligger bakom beslutet. Talet om känsla för ansvar inför framtiden och om hur regeringen på lång sikt skall klara kriminalvården gäller knappast då man skall söka motivera narkomaner att under anstaltsvistelse komma ur sitt missbruk. Ändå handlar det om ett klientel på Karlskronaanstalten som har knarkat så länge. Missbrukarna är i det stadiet att de egentligen inte vill eller orkar missbruka narkotika längre. Herr talman! När narkomaner kommit i det stadiet, finns det en viss möjlighet att motivera dem till att så småningom komma ur sitt missbruk. Anledningen till att de inte självmant kan lägga av sitt missbruk är att deras droger styr dem som individer. De är i det stadiet att de behöver hjälp av duktiga motivatörer. Dessa motivatörer finns på Det är tragiskt att just en sådan anstalt som den i Karlskrona skall läggas ner och att regeringens företrädare tyvärr saknar insikt om hur en narkoman fungerar. Hade man den kunskapen, skulle inte en anstalt som den i Karlskrona läggas ned. När det gäller denna del av kriminalvården -- hur man säger sig vilja ta hand om narkomaner på anstalterna -- är regeringens åtgärder inte trovärdiga, när man låter prestige gå före sunt förnuft. Avslutningsvis yrkar jag bifall till min reservation vid moment 4 till förmån för kriminalvårdsanstalten i Karlskrona.

Herr talman! Det första som slår mig i dag när jag kommer hit till kammaren är att debatten förs i en väldigt lugn ton och att det råder en lugn stämning. Det brukar alltid vara någon som dundrar om hårdare tag, men så är det inte i dag. Utvecklingen går, som vi ser, ändå mot ett ökat antal fängelsedömda, överfyllda fängelser och hot om ökade kostnader för fler fängelseplatser. Att bryta den utvecklingen blir alltmer angeläget, och för att göra det måste man i tid satsa på alternativen, satsa på frivården. Det är ju ingen brist på forskningsrapporter som visar vad fängelse leder till. Det råder ingen brist på kunskap om att en fängelsevistelse varken rehabiliterar eller avskräcker. Sverige var länge internationellt känt som ett föregångsland i sina strävanden att humanisera kriminalvården och i sina strävanden att söka alternativ till frihetsberövande. Vi har fått samhällstjänst och kontraktsvård, men dessa vårdformer bör utvecklas ytterligare och fler alternativ införas. Fängelse som påföljd är det dyraste och sämsta alternativet. Vi behöver fängelseplatser men inte i den omfattning som vi har i dag, det är jag helt övertygad om, och det är beklagligt att utvecklingen mot bättre alternativ går så sakta. Som Ulla-Britt Åbark sade, kan vi i dag konstatera att våra fängelser till stor del är fyllda av socialt handikappade människor som stulit, misshandlat eller begått alkohol eller narkotikarelaterade brott. Samhällets syn på frihetsberövanden som ett allvarligt brott framgår av brottsbalken 4:2, där det anges att olaga frihetsberövande ger upp till tio års fängelse. Vad beträffar kostnaderna bör nämnas att skillnaden mellan fängsligt förvar och frivård är hundratusentals kronor per individ och år. De 2,7 miljarder som kriminalvården får motsvarar en årskostnad på 476 000 kronor per fånge. Det är dagkostnad på 1 304 kronor. En ny och växande grupp interner är de psykiskt sjuka. Sverige är ett av få länder i världen där sinnessjuka personer kan straffas för brottsliga handlingar. Konsekvenserna av den lagändring som det beslutades om våren 1991, om en striktare definition av begreppet psykisk störning, medför att antalet psykiskt störda som får avtjäna fängelsstraff har ökat. Att antalet psykiskt störda som blir föremål för kriminalvård ökar är delvis ett resultat av den ofullständiga reform som avvecklingen av institutionerna för psykiskt sjuka har inneburit. Den var ofullständig därför att man inte gav dessa människor förutsättningar för att klara ett värdigt liv ute i samhället. Dagens förhållande innebär en större påfrestning på kriminalvården vad gäller både utbildning av personal och utveckling av vård och behandling. Jag vill nämna den undersökning som McLellan gjorde om behandlingsmetoder för intagna med drog och alkoholproblem och som visar att ett behandlingsprogram som var bra för majoriteten av narkotikamissbrukare inte bara var verkningslöst utan försämrade tillståndet för dem som även hade en djup psykisk störning. Normalitetsbegreppet, att intagna skall få frivillig psykiatrisk hjälp inom den allmänna sjukvården, är inte realistiskt. Kriminalvården måste få de resurser som den behöver för att själv klara behandling och vård av de psykiskt störda inne på anstalterna.

Det skulle ge en besparing på 10 miljoner, och de pengarna bör gå till frivården. Jag anser att en avsevärd frivårdssatsning, värd namnet, är den enda vägen för att hålla kvar en human kriminalvård, vars inriktning är rehabilitering till ett värdigt liv. Herr talman! Vi kommer att rösta för reservationerna 3, 4, 5, 6 och 7.

Herr talman! Men, Berith Eriksson, inte är det bara socialt handikappade och personer som gjort sig skyldiga till alkohol och narkotikarelaterade brott som sitter på anstalterna. Många av dem har på ett cyniskt sätt sålt och överlåtit narkotika och dömts till hårda fängelsestraff. Samhället måste ändå markera att vi tar avstånd från den hanteringen.
Herr talman! Jag sade inte att bara sådana människor sitter i fängelser. Egentligen är väl sanningen att de verkliga bovarna bakom dem som är utslagna och sitter i fängelse får vi sällan eller aldrig fast. De skulle behöva sitta i fängelse, men det är inte de som sitter där.
Herr talman! Jag håller med om att en stor mängd av dem som sysslar med den brottslighet jag talar om finns utanför anstalterna. Men många som sitter där har medvetet, bl.a. för att finansiera sitt eget missbruk, cyniskt överlåtit och försålt narkotika till andra människor, även till ungdomar.

Herr talman! Kriminalvården karakteriserades fram till mitten på 70-talet av en ganska hög grad av specialisering. Den kriminalvårdsreform som genomfördes i mitten på 70-talet och som flera talare redan har nämnt innebar att man därefter i allt väsentligt har arbetat enligt de principer som lades till grund då. Det handlar alltså om närhetsprincipen och normaliseringsprincipen. Låt mig inledningsvis instämma i Ulla-Britt Åbarks beskrivning av situationen för väldigt många av dem som är intagna och är föremål för kriminalvårdens omsorger. Det gäller inte alla, såsom påpekats, men en mycket stor del. Det är naturligtvis därför som frågan om normalisering, hjälp att kunna återvända till ett normalt liv, har fått vara så starkt vägledande för arbetet inom kriminalvården. Nu skall det ske en övergripande utvärdering av 1974 års kriminalvårdsreform. Detta kan vara motiverat av flera skäl. Det har i praktiken skett en förändring av sättet att arbeta; specialisering har av praktiska skäl återinförts. Det finns ett behov av att skapa möjligheter för narkotikamissbrukare, som vill bli kvitt sitt missbruk, att dra sig undan. Det handlar vidare om möjligheter för dem som är narkotikafria att slippa beblandas med sådana som kanske utövar dåligt inflytande, så att narkotikamissbruket ökar. Det finns en rad skäl till att specialiseringen kommit tillbaka. Man har speciella anstalter för kvinnor, man har speciella anstalter med inriktning på behandling av rattfyllerister osv. Det är således nödvändigt, beroende på den faktiska utvecklingen, med en genomgripande översyn.

Egentligen är ju det intressanta inte vilka metoder man använder utan vilka resultat man uppnår. Detta är vi nog överens om, och det är klart att man måste bestämma sig för vad man tror på och vilka huvudinriktningarna skall vara. Men som sagt: Det finns anledning till en ordentlig översyn av den här frågan. 1980 antogs här i riksdagen ett principprogram för det framtida anstaltssystemet. Sedan dess har det tillkommit 21 lokalanstalter på grundval av programmet, och man kan väl konstatera att principprogrammet i stor utsträckning har kunnat genomföras. Fortfarande gäller en indelning av anstalterna i riksanstalter och lokalanstalter. Det finns en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet, där det sker ett samarbete med kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen, och den arbetsgruppen skall överväga hur man skall kunna möta uppkommande behov av ytterligare anstaltsplatser, bl.a. till följd av den aviserade ändringen av reglerna för villkorlig frigivning. I budgeten finns nästan 370 milj.kr. anvisade för tillgodoseende av de krav som föreligger, och de här pengarna täcker de anslagsäskanden som kriminalvårdsstyrelsen har avlämnat. Samtliga projekt täcks således av de pengar som är anvisade. Kriminalvården är liksom all annan offentlig förvaltning utsatt för krav på rationalisering. Man skall enligt den plan som gäller årligen rationalisera med 1,5 %, men man får ha kvar en del av pengarna för att använda dem för förbättringsåtgärder. Även om det till synes inte är stora ökningar finns det inom ramen för rationaliseringen möjligheter att vidta förändringar och förbättringar med en del av de pengar man lyckas spara in. Det är kriminalvårdsstyrelsen, de regionala myndigheterna och de lokala myndigheterna inom kriminalvården som har ansvaret för fördelningen av de inbesparade pengarna hos kriminalvårdsverket, och det är alltså inte en fråga som skall diskuteras här i riksdagen eller ens i regeringen. Jag har med detta bara kort velat framhålla att det finns stor samstämmighet om vart vi vill komma med kriminalvårdens insatser. Jag hoppas och tror att det också finns ganska stor uppslutning kring tanken att man kan behöva se över en så här pass stor och viktig samhällssektor -- det är trots allt många år sedan beslut fattades -- och särskilt då med hänsyn till de förändringar som har skett. Det har ju beslutats om två olika utredningar -- det gäller dels en översyn av kriminalvårdsreformen, dels den s.k. påföljdsutredningen, som skall titta på de olika påföljdsmodellerna inom kriminalvården. Ett par ord till slut, herr talman, om reservationerna. I reservation 1 från socialdemokraterna vill man slå fast att normaliserings och närhetsprincipen alltjämt skall ha giltighet och tjäna som vägledning. Min personliga uppfattning är att det kommer att vara så. Däremot tycker jag att det är olyckligt att man, när man nu har tillsatt en utredning, bestämmer sig för vad den skall komma fram till. Som jag har sagt tidigare tror jag att man måste vara vaken för flexibla lösningar, och man måste titta mera på resultatet än på de teoretiska principerna. Vi bör avvakta utredningens förslag, och därför yrkar jag avslag på reservation 1. Karlskronaanstalten. Karl Gustaf Sjödin säger att det endast är okunnighet hos övriga ledamöter som kan göra att man håller fast vid beslutet att lägga ned Karlskronaanstalten. När man fördjupar sig i detaljer finns det väl enskilda ledamöter som kan känna för både det ena och det andra då det gäller utbyggnaden inom olika samhällsområden, t.ex. kriminalvårdsverket. Inom justitieutskottet har vi följt principen att man inte skall peta och detaljstyra, utan man låter verket bestämma var satsningar skall ske på bästa sätt för att uppnå det övergripande målet, att få största möjliga återanpassning till samhället. Straff och sådant hör till, men det övergripande målet är som sagt ändå en återanpassning av människorna. Jag tycker att det är en bra princip. Dessutom har ju nedläggningen av Karlskronaanstalten redan påbörjats. Man har minskat antalet anställda från 37 till 20, baserat på det beslut som fattades förra året, så egentligen är det redan för sent. Rent principiellt bör vi här i riksdagen inte ta upp sådana detaljfrågor. Jag yrkar således avslag på reservation I reservation 3 tas beläggningsprocenten upp. Det gäller den utnyttjandegrad man måste ha för att man skall ha möjlighet att placera enligt närhetsoch normaliseringsprincipen, som Utredningen bör få titta även på denna fråga. Frågorna hänger samman, och man bör inte låsa sig. Reservation 4 handlar om permissioner. Det sägs att det är viktigt att man inte generellt och utan urskillning gör en skärpning av bestämmelserna. Det skulle t.o.m. kunna få negativa konsekvenser. Jag kan dela den uppfattningen, men det finns problem. Dessa problem bör man försöka lösa. Det finns t.ex. särskilt rymningsbenägna personer. Bara för att det har skett en förbättring kan man inte säga att allt är bra. De fall som har uppmärksammats har inte uppmärksammats enbart för att det gäller en rymning utan framför allt på grund av följderna av rymningarna. Det gäller t.ex. människor som har drabbats. Jag yrkar således avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i utskottets betänkande. Avslutningsvis vill jag rikta en kommentar till Berith Eriksson. Hon sade något i stil med att hon saknar talet om hårdare tag i den här debatten. För min del tror jag att det i vissa sammanhang -- vilket jag har försökt peka på -- kan behövas sådant som kan karakteriseras som hårdare tag. Men det kanske mera är en lek med ord. Det väsentliga är emellertid inte att man sätter upp principer, håller benhårt på dem och slår varandra i huvudet med dem här i kammaren. Det väsentliga är ändock att det som menas med normaliseringsprincipen och närhetsprincipen uppnås. Något annat tror jag inte att man kan önska från något håll.

Herr talman! Jag tycker att det är trevligt att debattera med Anders Svärd. Han har samma människosyn som vi har inom vårt parti. Det är underbart att ha en sådan meddebattör. Vi är i och för sig överens om ganska mycket. Men jag är litet orolig för den här översynen inom kriminalvården, särskilt när det gäller närhetsprincipen och normaliseringsprincipen. Den kriminalvårdsreform som vi i dag bygger på lades fast 1974. Varför kan man inte ha den som vägledning för den översyn som man skall göra nu? Detsamma gäller permissionerna. Varför kan man inte se över det som är viktigt för dem som är intagna på våra anstalter? Det gäller att de har möjlighet att söka arbete och bostad och att få bra kontakter och bra övervakare i sina hemkommuner. Det gäller också att man får vistas på en anstalt som ligger så nära hemkommunen som möjligt.
Herr talman! Det jag vänder mig emot och det som majoriteten inte vill gå med på i utskottsbetänkandet handlar om att man kan se en utveckling som har varit och man har konstaterat ett behov av en översyn. Den översynen skall göras av en parlamentarisk kommitté. I denna ingår ledamöter även från socialdemokraterna. Jag menar att de grundläggande idéerna om närhet och normalisering som förutsätter att det finns möjlighet att med lätthet söka jobb och bostad och ha nära till en övervakare, kommer att till stora och avgörande delar påverka även den framtida kriminalpolitiken. Man kan emellertid inte bortse från att verkligheten har tvingat fram förändringar, för att uppnå normalisering och återanpassning. Det är fråga om narkotikafriheten, kvinnors behov av att slippa sexuella trakasserier osv. Det finns en rad skäl som talar för den specialisering som har skett. Man skall därför inte låsa sig hundraprocentigt. Man bör ha en öppenhet för att se vilka förändringar som är nödvändiga. Men jag tror inte att man skall ändra på målen.
Herr talman! Anders Svärd hänvisar till en utredning som pågår inom kriminalvårdsstyrelsen och anser att vi skall avvakta resultatet av den i fråga om hur man skall göra med de äldre anstalterna. Det finns möjlighet till besparingar och rationaliseringar så att Karlskronaanstalten kan fortsätta sin verksamhet. Med okunskap avsåg jag departementet och de människor som arbetar där och inte förstår att det arbete som utförs av speciella motivatörer kan vara framgångsrikt när det gäller just ett sådant klientel som finns på Karlskronaanstalten. De befinner sig faktiskt i det stadiet att de inom sig har en viss motivation att lägga av med narkotikamissbruket men ändå styrs av droger och inte frivilligt kan lägga av. Det är därför viktigt att man bevarar en anstalt som har ett sådant program. Många knarkare har faktiskt slutat med sitt missbruk tack vare att de har fått hjälp och stöd av motiverade människor.
Herr talman! Det finns väldigt många anstalter i Sverige i dag som kan uppvisa bra program inom olika områden. Vi har alla i utskottet gjort besök på olika anstalter. Vid dessa besök har det utmärkande varit att man mer och mer har specialiserat sig. Det finns naturligtvis undantag. Men bara det faktum att man har ett bra program kan inte bestämma om en anstalt skall få vara kvar eller tas bort ur organisationen. Frågorna när det gäller själva byggnaderna, de materiella förutsättningarna för att uppnå målen med kriminalvården, handläggs av en kommitté. I denna kommitté har regeringen, kriminalvårdsverket och byggnadsstyrelsen ett gemensamt ansvar för att uppfylla de krav och förväntningar som kriminalvårdsverket reser, baserat på de krav vi ställer på verket. Jag tror att det är en bra ordning, och jag tycker fortfarande inte att det finns någon anledning för oss här att gå in på den typen av detaljer. Det ligger en fara i om vi alla skulle tala om det vi känner starkt för av något skäl. Med hänsyn till regionalpolitik och sysselsättning skulle jag t.ex. kunna tala för Kumlaanstalten i alla lägen. Jag tror att man måste höja sig litet över den nivån när vi skall fatta beslut här och se till helhet, långsiktighet och övergripande principer.
Herr talman! Jag menar inte ordagrant att jag saknar något. Även jag trivs med debattklimatet. I samband med att Anders Svärd nämnde mitt namn tog han upp närhets och normaliseringsprincipen. Jag inser att det kan finnas viktigare saker än just närheten. När det gäller normaliseringsprincipen tog jag själv i mitt anförande upp att det inte blir bra när det är fråga om sjukvård. Här i dag har tagits upp andra synpunkter på vikten av närhetsprincipen -- möjligheten att träffa anhöriga, skaffa arbete osv. Jag tror att man får se på det här litet mera flexibelt än man har gjort hittills.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag föreställer mig att det kan bli så att man upptäcker ungefär det som Berith Eriksson var inne på i slutet av sitt anförande, att de positiva effekterna av att man tillämpar andra principer än närhetsprincipen överväger. Men därmed kan man, menar jag, inte automatiskt strunta i innehållet i närhetsprincipen. Jag tror att det är en av de saker den tillsatta utredningen av kriminalvårdsreformen bör titta på. Om man satsar mera på specialisering tror jag att en logisk konsekvens är att man måste överväga vad man kan göra för att inte förlora de positiva delarna i närheten. Jag inser att det kan vara svårt, men vi måste, som sagt, ha någon tilltro till en parlamentarisk utredning som har något år på sig att titta på det här. Jag utgår ifrån att den stora samsyn, som trots allt har funnits i dessa frågor, i väsentliga delar även skall finnas när vi får anledning att behandla nästa stora förslag.

Herr talman! Anslag till polisväsendets är justitieutskottets andra ärende i dag. Man kan väl säga att vi i mycket är överens i utskottet, men att det naturligtvis finns frågor där vi socialdemokrater har reserverat oss. Jag återkommer till några av dessa, men först vill jag yrka bifall till samtliga sreservationer. Jag kommer att begära votering på reservationerna 1, 3, 4, 6 och 8. Herr talman! Polisens arbete när det gäller brottsbekämpning är mycket viktigt. En stor del av brottsligheten betingas av ekonomiska och sociala faktorer, som vi har varit inne på när det gäller kriminalvården. Orättvisor, främlingskap, rasism och otrygghet måste bekämpas. Vi menar att det är oerhört viktigt att ytterligare resurser satsas på spaning och utredning av brott med främlingsfientlig bakgrund -- inte minst med tanke på vad som hänt i samhället mot våra invandrare. En av de frågor som vi prioriterar högt är bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Till min glädje såg jag att det fanns kds-ledamöter som hade samma syn som vi socialdemokrater, vilket de framförde i en motion med rubriken Högprioritering och bekämpning av ekonomisk brottslighet. Tyvärr försvann den glädjen då de ställde sig bakom utskottsmajoritetens förslag och inte ville tillstyrka sin egen motion. Jag tycker att det är litet trist, för då har man som kds-are inte lyckats med någonting i regeringen. Nu finns det inte ett ord med om ekonomisk brottslighet. Herr talman! Regeringen gav under våren 1991 ett utredningsuppdrag till RÅ och RPS att gemensamt undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att statsmakternas prioriteringar i fråga om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten skall förverkligas. Den 7 januari 1992 redovisade utredningen sitt uppdrag till regeringen. Utredningen bekräftar bilden av en brottsbekämpning i kris. Vi anser att situationen är mycket allvarlig och kräver krafttag från regeringens sida. Trots den allvarliga situationen och den starka kritik som riksdagen riktat mot den bristande efterlevnaden av prioriteringen av den ekonomiska brottsligheten anges i budgetpropositionen att den inte skall prioriteras på sätt som tidigare skett under lång tid. Det är endast vålds och narkotikabrott som skall tillmätas högsta prioritet, vilket också är mycket viktigt. Herr talman! Vi anser att ekobrottsligheten samt vålds och narkotikabrott skall ha samma höga prioritet i brottsbekämpningen. Det är klart otillräckligt att, som det står i budgetpropositionen, kampen mot ekobrottsligheten också står i förgrunden. Denna förändring avvisar vi mycket besämt, då den inte svarar mot behovet och ger en helt felaktig signal till de olika myndigheter som har att ansvara för efterlevnaden av statsmakternas intentioner i fråga om brottsbekämpningen. Regeringen söker genomföra en ny politik på detta område, som tidigare endast Moderata samlingspartiet ställt sig bakom. Herr talman! Den utredning som överlämnades till regeringen den 7 januari har under den korta tid som stått till buds gjort ett bra arbete och redovisar nu förslag rörande ett stort antal frågor som har betydelse för ekobrottsbekämpningen. De gäller lagstiftningsfrågor, metodfrågor, utbildnings och andra kompetensfrågor, kontroll och tillsynsmyndigheter, samverkan mellan myndigheter samt organisations-, prioriterings och resursfrågor. Utredningen visar entydigt på två grundläggande orsaker till de nuvarande bristerna. Dels är resurserna otillräckliga på de flesta områden som har betydelse för ekobrottsbekämpningen. Dels är samhällets styrmedel inte tillräckligt effektiva för att inom polisen styra resurser till ekobrottsbekämpningen. Vi anser att de flesta förslagen i utredningen är väl genomtänkta och snarast bör bli föremål för regeringsförslag. Dock anser vi att det är nödvändigt att det också avsätts väsentligt utökade ekonomiska resurser för en upprustning av polisens och åklagarväsendets insatser mot ekobrotten. Herr talman! Vi kan konstatera att regeringen medvetet prioriterat ner kampen mot den ekonomiska kriminaliteten. Detta framgår, som jag sagt tidigare, direkt av budgetpropsitionen. Mot bakgrund av justitieutskottets uttalanden våren 1991 och de mycket stora värden som står på spel är detta anmärkningsvärt. Vi anser att riksdagen bör uttala att ekobrottsligheten skall ges samma höga prioritet som bekämpandet av narkotika och våldsbrottslighet. Vi vet att den ekonomiska brottsligheten drabbar oss alla: den enskilde medborgare lika väl som den skötsamme företagaren. Utgår man från en samhällsförlust på ca 30 miljarder kronor varje år till följd av ekobrott -- vilket är lågt räknat -- handlar det om att varje enskild skattebetalare blir ''bestulen'' på 5 000 kr. Som exempel kan nämnas att enbart de skalbolag som för närvarande förekommer hos kronofogdemyndigheterna är restförda för skatter och avgifter m.m. med sammanlagt drygt 6 miljarder kronor. Det allvarligaste är kanske ändå att ekobrottslighetens utbredning ytterst hotar samhällssolidariteten och den välfärd som byggts upp med denna som grund. Det är därför enligt vår mening en mycket väsentlig förutsättning för ett fortsatt solidariskt samhällsbyggande att vi effektivt kan motverka och beivra denna typ av brottslighet. Till sist, herr talman, vill jag beröra två frågor som också finns i betänkandet. Den ena gäller livvaktsskydd till kvinnor, vilket endast berörs marginellt. Tyvärr har inte utskottet kunnat ta del av hur regeringen tänkt sig utformningen av detta förslag. Jag tror nämligen att det är oerhört viktigt att förslaget blir som de drabbade kvinnorna önskar. Jag förutsätter att de själva kan vara med och utforma livvaktsskyddet enligt sina egna önskemål. Den andra frågan gäller utbildning av poliser på polishögskolan i frågor om sexuella övergrepp mot barn. I betänkandet står det att utskottet vill understryka vikten av att denna utbildning också i fortsättningen ges tillräckliga resurser. Vi socialdemokrater vill ytterligare betona vikten av att dessa två punkter verkligen bevakas och följs av justitiedepartementet.

Herr talman! Jag skall här tala om införandet av en finanspolis. Internationellt har man på detta område kommit längst i USA och Australien. I Europa är man på väg att få goda erfarenheter i England och Italien och i viss mån även i Tyskland. Först och främst: En finanspolis utreder inte brott som sådana, utan tar hand om den delen av brottsutredningen där polisen i dag egentligen inte gör någonting, nämligen vinningen av brottet, vare sig det gäller narkotika-, eko eller stöldbrott, bankbedrägerier eller vad det nu kan vara. Det är den ena biten, vilket innebär att polisen kan komma in med resurser i skedet mellan brottsutredningen och kronofogden. Därmed kommer finanspolisen att kunna ta tillbaka vinningen av brottet. Detta kommer att generera pengar till svenska staten. Enligt erfarenheter som man har i Australien är det ett stort antal miljoner som man så att säga kan ta tillbaka till staten per år. Det gör att man kan finansiera denna polisverksamhet och troligen också mäta dess effektivitet relaterad till pengar. Detta är viktigt när man i dag talar om målstyrning och behovsstyrning av verksamhet och budget. Den andra delen är den preventiva. Sverige har liksom de flesta länder ingen valutakontroll i dag. Ett inträde i EG gör att gränskontrollen minskar, kanske till noll och intet. Vi har i dag inte heller någon utflödeskontroll, inte ens via tullen. Det är kontroll bara när någon vill in i landet, och då gäller det i stort sett bara att få stopp på inflödet av narkotika, vapen osv. De europeiska staterna och inte minst Tyskland tycks vara medvetna om att det i framtiden måste skapas system som inte innebär valutakontroll i traditionell mening, men som innebär att man har kontroll och tillsyn av bl.a. banktransfereringar inom det internationella penningsystemet, som kallas SWIFT. Man måste ha en myndighet som håller kontroll på stora penningströmningar och penningöverföringar mellan bankerna även inom landet, men framför allt in och ut ur landet. Det går exempelvis en ström av ryska pengar in i landet för olika finansieringar, liksom för lagring av kapital här. Möjligen skulle finansinspektionen eller bankerna ha den kontrollen själva. Bankerna är rädda för att bli utsatta för penningtvätt, för sitt anseendes skull, eller helt enkelt rädda för att bli lurade på pengar. Bankerna vet i dag att de håller på att bli lurade på väldigt stora summor; det förekommer summor på flera hundra miljoner. Den här kontrollen måste bli naturlig så att den inte uppfattas som en poliskontroll. Det är alltså inte polisen som skall ha den här kontrollen, men bankerna skall kunna vända sig till polisen och få hjälp med bankbedrägerierna och den s.k. Längre skall jag inte gå beträffande finanspolisens tänkta uppgifter. När det gäller rekrytering till finanspolisen bör man utgå från rent lämplighetsrekvisit. Poliser med blandad erfarenhet, naturligtvis folk med ekonomisk utbildning, med erfarenhet av eko-, bedrägeri och narkotikautredningar och kunskap om hur det ser ut i en narkotikasituation kan vara bra. Det behövs polismän med blandad erfarenhet, som kan ges utbildning som fordras för att de skall veta vad de talar om i utredningarna. De skall däremot inte vara några experter. Experttjänster kan man köpa in, eller man kan utnyttja exempelvis en banks egna experter i utredningar som berör just den banken. Denna finanspolis kommer, som sagt, att kunna finansiera sig själv -- så stora penar är det som kan tjänas in. Därför nöjer jag mig med denna korta information om vad en finanspolis är. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i mom. 17 Vidare yrkar jag avslag på regeringspartiernas reservation i motsvarande del. Herr talman! Jag går nu in på att tala om min reservation om polisens spaningsmetoder. Jag skall försöka redogöra för vikten av att även i det här landet verkligen ta upp kampen mot narkotikan och övrig grov brottslighet. Regeringen uttalade sig om detta i regeringsförklaringen, men tyvärr backade regeringen när det gäller att komma åt dem som står för det stora flödet av narkotika in i landet. Vi har även annan grov brottslighet i landet som polisen tyvärr har svårt att komma åt. Vi kan också konstatera att andelen icke uppklarade brott ökar och den kriminalpolisiära effektiviteten minskar. Rikspolisstyrelsen har aviserat en förändrad polisroll, som i korta ordalag går ut på att polisen skall arbeta mer förebyggande. För att detta skall fungera i praktiken ökar behovet av effektiva och resurssnåla spaningsmetoder. Med tanke på den nivå som den svenska kriminaliteten befinner sig på, särskilt vad gäller narkotikasituationen, måste statsmakterna ge polisen tillräckliga medel att förfoga över. Det här var vad jag ville säga om min motion om polisens spaningsmetoder. Regeringen har nyligen sagt nej till hemlig avlyssning, s.k. buggning. Man säger sig vara tveksam till att tillåta buggning. Att man förkastar SÄPO-kommitténs förslag verkar, som jag ser det, mer vara en prestigesak, en följd av att den tillkom under den socialdemokratiska regeringen, än ett resultat av att man har övervägt sakargumenten, de sakargument som talar för buggning samt andra metoder. Jag vet att justitieministern samt övriga på justitiedepartementet har fått en mycket ingående redogörelse för argumenten för att tillåta buggning. Ändå framhärdar man i att man måste ta hänsyn till integritetsskyddet. Vems integritetsskydd, frågar jag mig. Att man i dessa sammanhang värnar om de kriminellas integritet på bekostnad av den stora allmänheten är för mig en ganska konstig inställning. Vad skall då inte allmänheten tycka? Jag skall ge några exempel på hur det fungerar i praktiska fall med de metoder som i dag är tillåtna. I dag är det tillåtet att ha s.k. telefonavlyssning. Det krävs domstolsprövning, men därefter kan man faktiskt få tillåtelse att avlyssna allmänna telefonkiosker ute på staden om man misstänker att någon grov brottsling använder sig av dessa. Jag har själv suttit och avlyssnat telefonlinjer som grova narkotikabrottslingar misstänks använda. Dessa metoder är tillåtna, trots att många icke misstänkta människor samtalar på dessa linjer. Jag behöver knappast gå in i detalj på vad dessa samtal kan handla om. I dessa sammanhang är det inte tal om att värna om de oskyldiga människornas integritet. Att man vid vissa tillfällen skulle placera en dold mikrofon på ett hotellrum, där man i förväg har tips om att grova brottslingar kommer att träffas och göra upp affärer eller placera motsvarande mikrofon i ett bostadsrum i samma syfte, kan inte vara något större ingrepp i deras integritet i jämförelse med de tillfällen då man avlyssnar oskyldiga människors samtal. Frågan kan ställas på sin spets: Vilka i samhället vill man skydda resp. komma åt? Ett annat exempel är obevakade övervakningskameror. I dag är det tillåtet att en polisspanare står med en videokamera bakom en dörr med tittöga och filmar vilka som går ut och in i lägenheten mitt emot. Men det måste stå en människa bakom kameran. Detta är oerhört resurskrävande. Spaningen måste kanske pågå i flera veckor innan den ger resultat. Det vore enklare att montera upp kameran så att den fick registrera automatiskt. Men det går inte. Där lägger lagstiftningen hinder i vägen. Ett belysande exempel på hur bakvänt det kan bli är ett fall rörande mordbrand i Uppsala. Med målsägandes tillåtelse monterades en obemannad övervakningskamera upp. Anledningen var att det ur spaningsteknisk synpunkt var känsligt att ställa dit ett fordon eller annat så att polisen skulle övervaka spaningen. Åtgärden blev lyckad. Man lyckades filma den misstänkte. Men efter detta blev polismästaren åtalad på grund av att han inte följde lagen, som bl.a. säger att en skylt skall ange att en övervakningskamera finns monterad. Polismästaren fälldes dock inte på grund av att rekvisitet uppsåt ej var täckt. Hade man däremot använt dagens tjänstefelslag kunde det kanske ha blivit en fällande dom mot polismästaren. Herr talman! För att komma åt den grova brottsligheten måste polisen få utnyttja dessa metoder med samma restriktivitet som när det gäller telefonavlyssning samt med redovisning till riksdagen av i vilka fall man använder sig av s.k. buggning. Rent lagtekniskt handlar det om att utvidga det lagstöd som finns till att omfatta hemlig avlyssning. Inom en snar framtid måste även polisen i Sverige få denna möjlighet, liksom man har i Danmark. Enligt uppgift lär man också i Finland överväga att införa detta. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till min reservation 10 under mom. 32 i justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill först något kommentera skrivningarna på s. 9. i betänkandet. Utskottet skriver där: ''Någon särbehandling av brottsbekämpning på grund av etniska omständigheter bör enligt utskottets uppfattning inte ske utan det är brottets grovhet - -.'' I meningen innan blandar man ihop bekämpning av brott riktade mot invandrare med bekämpning av brott begångna av invandrare. Vad jag kan förstå skulle båda dessa typer av brott ha att göra med etnisk grund. Mot bakgrund av situationen för några månader sedan är det faktiskt en litet märklig skrivning. Jag vill också säga något om den utredning som har nämnts, som Ulla-Britt Åbark tog upp i sitt anförande. Utredningen lämnade sin rapport till regeringen den 7 januari. Utredningen anser att den ekonomiska brottsligheten på sikt riskerar att snedvrida hela branscher konkurrensmässigt. Ulla Britt Åbark tog upp andra delar av skrivningen i rapporten. Utredarna ger också en rad förslag till åtgärder, bl.a. förslaget om inrättandet av en finanspolis, som vi i dag tillsammans med Socialdemokraterna och Ny demokrati har enats om att genomföra. Det finns också många andra förslag till förändringar i lagstiftningen, förändringar som skulle göra det svårare för ekonomiska brottslingar. Många av de förslagen skulle kunna genomföras mycket snabbt. Det vore mycket viktigt om riksdagen, i det här läget, när myndigheterna håller på att tappa kontrollen över utvecklingen, kunde ge regeringen en starkare signal och inte bara som utskottet på s. 11 i betänkandet nöja sig med att konstatera att utredningen är föremål för övervägande. Det är bara att beklaga att den borgerliga majoriteten inte finner det mera angeläget att vidmakthålla just en fungerande marknadsekonomi. Vi kommer, herr talman, att rösta för reservationerna 1, 2, 3, 4, 6, 9 och 11.

Herr talman! Låt mig inleda med direkta repliker på Berith Erikssons och Ulla-Britt Åbarks anföranden. Berith Eriksson inledde med att säga att det var en märklig skrivning på s. 9 i utskottets betänkande. Det tycker inte jag, och det tycker nog inte den som läser skrivningen och som stannar kvar i verkligheten. Vad som på denna punkt konstateras i betänkandet, som alltså är JuU 23 och handlar om anslag till polisväsendet, är att: ''Utskottet kan instämma i det angelägna i att bekämpa brott som har invandrarfientliga och rasistiska inslag.'' Vidare konstaterar man att justitieministern i budgetpropositionen -- i den del som säkert alla närvarande har läst, den som berör justitiedepartementet, dvs. andra huvudtiteln, bil. 3 -- skriver att polisen skall prioritera brottsförebyggande arbete och bekämpning av våldsbrottsligheten. Bägge dessa områden omfattar bekämpning av brott mot eller av bl.a. invandrare. Visst är det väl så att även invandrare, precis som svenskar, begår brott. Det kan inte finnas något anmärkningsvärt i det konstaterandet. Det talas om rasistiska inslag, och visst är detta något förhatligt. Regeringen har ställt upp på den demonstration som riksdagen arrangerade på talman Ingegerd Troedssons initiativ. Visst finns det raka linjer här. Det finns ingen anledning till något misstänkliggörande, om nu det var Berith Erikssons avsikt. Eriksson hade en intressant infallsvinkel. Hon talade om marknadsekonomin och var uppenbart orolig för att det kommer att bli en snedvriden konkurrens genom den ekonomiska brottsligheten. Även jag är orolig över det. Jag måste säga att det var intressant att höra Berith Eriksson tala om detta, och det vore bra om vi kunde få till stånd en debatt om hur brottssyndikat arbetar, framför allt inom restaurangbranschen. Jag har själv bett om uppgifter från polisen i Stockholm om hur det förhåller sig, om kvällstidningarnas -- och för all del också en del morgontidningars -- beskrivning av den formen av brottslighet är sann. Jag har fått mycket undvikande svar via utredningstjänsten, vilket inte är utredningstjänstens fel. Det är tydligt att man tassar mycket försiktigt på det här området. Ja, Berith Eriksson, det är ekonomisk brottslighet som florerar, och den skall bekämpas. Men -- nu uppmanar jag både Ulla-Britt Åbark och Berith Eriksson -- misstänkliggör inte regeringen och utskottsmajoriteten för att vi borgerliga inte skulle vilja ta itu med den ekonomiska brottsligheten! Jag kan i detta sammanhang hänvisa till vad som står i betänkandet.

Det är föga tjänligt för protokollet, men för er närvarande i kammaren som händelsevis inte har tagit del av detta digra aktstycke i blått omslag, vill jag konstatera att det givetvis är en grannlaga uppgift för regeringskansliet att bearbeta utredningsförslagen. Det är en uppgift som man inte hastar iväg med. Om någon skall klandras för att arbetet inte går tillräckligt fort är det väl den förra regeringen, den socialdemokratiska. Nu har det plötsligt blivit bråttom, och Socialdemokraterna vill att det skall anslås 45 miljoner extra till bekämpning av ekonomisk brottslighet. Den dagen kommer nog då det anslås mer pengar, men det föreligger trots allt ett utredningsdirektiv till riksåklagaren och rikspolisstyrelsen från den förra regeringen om att detta arbete inte skall baseras på ökade anslag, utan att det skall bli fråga om omfördelningar inom budgeten. Sådana var i alla fall direktiven, såvida de inte har gjorts om sedan jag läste dem. Ekonomisk brottslighet är i hög grad också förenad med annan brottslighet, som våldsbrott och olaga hot. Det finns -- och nu återkommer jag till det som Berith Eriksson talade om -- ett hot mot branscher och snedvridning av konkurrensförhållanden. Det sker inte bara med ekonomiska medel, utan det är mycket tuffa tag, kanske också med skjutvapen. En del restauranger har maffian inne i garderoberna, bokstavligen. Det skulle vara intressant, som jag sade tidigare, att verkligen komma in på djupet i det här. Och varför skulle inte riksdagen kunna ta ett initiativ? Berith Eriksson är ju, efter sin hänvisning till utredningsmaterialet från RÅ och rikspolisstyrelsen, en initiativtagare. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 5 samt vid behov till reservationen 7. Vidare yrkar jag självfallet, som talesman för regeringspartigrupperna här i riksdagen, avslag på samtliga övriga reservationer och i förekommande fall motioner. Jag vill också betona polispersonalens stora betydelse i vårt samhälle. Det finns tillfällen då vi särskilt uppmärksammar dem, alla våra polismän och andra civilanställda inom polisen. Vi uppskattar deras arbete, och vi följer med bävan en del polisjakter. Ibland visar vi, tyvärr, vår brist på förtroende för rättsstaten, och det går ofta ut över polisen, som har för små resurser. Det är inte helt lätt att komma till rätta med detta, men det beror till stor del på att Socialdemokraterna vid maktskiftet hösten 1982, som en av de första åtgärderna, drog ned intagningen av aspiranter till polishögskolan. Det har fått till resultat att polispersonalen har minskat i antal. De 16 700 polismanstjänsterna i landet är icke till alla delar besatta. Statistiken visar att det i mars månad fanns 897 vakanta tjänster. Det kompenseras av 357 tjänster i en annan kolumn, med ett slags plusvärden, men nettot blir dess värre ett minus på 570 tjänster, dvs. så många vakanser. Nu kommer detta att uppvägas i ganska stor utsträckning i maj, då 411 nya poliser kommer ut från högskolan. Men sedan går poliser i pension och många slutar, och vi kommer att få dras med vakanslägen sannolikt fram till 1995. Då skall denna borgerliga regering och denna borgerliga riksdagsmajoritet ha klarat av det här, och då skall polisens styrkor vara fulltaliga. Då skall vi också ha möjlighet att på ett bättre sätt än under den socialdemokratiska eran bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är självfallet så, som justitieminister Gun Hans Göran Franck interpellerat henne, att ''det i regeringsförklaringen betonas att all brottsbekämpning kommer att tillmätas stor betydelse. Detta gäller självfallet även den ekonomiska brottsligheten.'' Justitieminister Hellsvik sade vidare att ''det är angeläget att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Och jag kan försäkra att regeringen är beredd att vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att komma till rätta med också den här formen av brottslighet.'' Det är skriften på väggen, och det finns ingen anledning till misstänkliggöranden. Jag har nu också under den utmätta tiden tillfälle att peka på några av huvudpunkterna i regeringens och den nya riksdagsmajoritetens mål för verksamheten. Rättssamhället skall befästas och stärkas ytterligare. Utvecklingen mot allt fler brott skall brytas. Polisens verksamhet skall i ökad utsträckning inriktas på förebyggande av brott, och i brottsbekämpningen skall våldsbrott och narkotikabrott prioriteras. Kriminalvårdsanstalter skall ha hög säkerhet. Det är ganska frustrerande för polismän, åklagare och domare när det ofta är så att en brottsling som blir fälld och får fängelsestraff strax är ute i det fria igen. Brottsoffrens ställning skall förstärkas. Arbetet med att rationalisera och effektivisera verksamheten hos myndigheterna inom justitiedepartementets område och därmed också riksdagens justitieutskotts område skall fortsätta. Det brottsförebyggande arbetet är naturligtvis mycket viktigt, och här måste samhällets alla krafter tillsammans med polisen göra sitt absolut bästa, dvs. i högre grad än nu. Polisens arbete måste i större utsträckning inriktas på brottsförebyggande arbete. Vi betonar det från den borgerliga majoriteten. Redan nu finns en arbetsgrupp inom regeringskansliet som arbetar för att främja det lokala brottsförebyggande arbetet. Vidare, herr talman, åberopas ofta brottsoffrens svaga ställning, fast det tog flera år innan den dåvarande socialdemokratiska majoriteten ville ta till sig detta, att det finns brottsoffer. Man har faktiskt fokuserat brottslingen, medan brottsoffret har lämnats därhän. Det säger åtskilligt om diskrepansen mellan det som brottslighet kostar och den lilla summa som tidigare regeringar har varit beredda att satsa på brottsoffren. Det krävs framför allt personella insatser, och jag upprepar att det från oss alla behövs ett intresse, ett arbete och ett engagemang för brottsoffren. tog upp livvaktsskyddet för hotade kvinnor. Såvitt jag minns, har den frågan också tagits upp av andra partier -- det kanske t.o.m. var något borgerligt partis företrädare som kom med förslaget först. Men, okej! Nu är alla överens. Förslaget har inte konkretiserats ännu, och det är helt säkert så att justitiedepartementet, om det behövs, kommer tillbaka till riksdagen i detta ärende. Man måste givetvis pröva sig fram, men det krävs också resurser. Det kan vara en utmärkt väg att använda den teknik som finns i vårt samhälle numera, och om det kan man läsa i en promemoria, som jag rekommenderar. Det finns, herr talman, ett antal reservationer, som jag har yrkat dels bifall till, dels avslag på, och det kan finnas anledning att återkomma till någon av dessa. Jag har dock berört såväl den socialdemokratiska reservationen 1 som reservationen 3, om den ekonomiska brottsligheten, och här har vi också kunnat konstatera att Ny demokrati gör gemensam sak med de socialistiska partierna då det gäller finanspolis. Tro inte att finanspolisen utgör en direkt del av den ekonomiska brottsbekämpningen under beteckningen ekobrottslighet. Karl Gustaf Sjödin har heller inte sagt det. Men det betonas särskilt i riksåklagarens och rikspolisstyrelsens utredning att finanspolisen är någonting annat. Om dessa saker inte redan är noggrant penetrerade och behandlade, kommer de att bli det i departementet. Låt oss därför avvakta en rejäl penetrering. Sedan får departementet, med den effektivitet som det numera har, återkomma till riksdagen med konkreta förslag.

Fru talman! Först och främst gäller det skrivningen i betänkandet på s. 9. Vad jag vände mig emot var naturligtvis inte -- det ville jag absolut inte påskina -- att invandrare inte kan begå brott. Men jag reagerar på att man säger ''brott mot eller av bl.a. invandrare'' i en mening och ''på grund av etniska omständigheter'' i nästa mening. Skrivningen kan faktiskt med anledning av den diskussion som då och då förs tolkas så, att invandrare begår brott just för att de är invandrare eller av etniska skäl. Jag tycker alltså inte att det blev en bra skrivning. Därför vänder jag mig emot denna. Så till en annan fråga där jag också har åsikter om utskottets skrivning. Det gäller skrivningen på s. 11. I den här viktiga och angelägna frågan nöjer sig utskottet med att säga att det här är föremål för övervägande inom regeringen. Det sägs ingenting om att detta är mycket angeläget. Det brukar utskottet skriva när man anser att en fråga är angelägen. Utredningen i fråga är mycket bra. Som Ulla-Britt Åbark påpekade kommer utredningen med alla möjliga vinklingar just när det gäller ekonomisk brottslighet. Dessutom föreslås åtgärder. Nog är det väl så, att det beträffande många av de föreslagna åtgärderna inte är så känsligt som Göthe Knutson vill ge sken av. Någonstans måste man ju börja. Det var väl en bra början att tillsätta finanspoliser.
Fru talman! Ännu en gång hänvisar jag till hela skrivningen. Jag vill också hänvisa till det faktum att här behandlas verkligheten. Det finns inte någon anledning till särbehandling av brottsbekämpningen på grund av etniska omständigheter enligt utskottets uppfattning. Beträffande Berith Erikssons citat i fråga om detta med att invandrare skulle begå brott därför att de är invandrare vill jag säga att någonting sådant inte har skrivits av utskottet. Och någonting sådant skulle heller aldrig en borgerlig utskottsmajoritet kunna skriva. Gjorda påstående faller alltså på sin egen orimlighet. Däremot är verkligheten den, precis som jag tidigare har sagt, att det finns invandrare, nya svenskar, som begår brott -- precis som asylsökande och, icke minst, svenskar, gör. Någon särbehandling här på något slags etniska grunder har utskottet inte gjort i det aktuella betänkandet. Utskottets skrivning kan rimligen inte bli föremål för anmärkning. Men naturligtvis står det Berith Eriksson fritt att komma med en sådan. Ekobrotten är förvisso föremål för övervägande. Under mina 16 år som riksdagsledamot har jag från hösten 1982 till i fjol höst upplevt många gånger i betänkanden där socialdemokrater och kommunister, som det ju hette på den tiden, så att säga skrivit bort ärenden. Har man funnit minsta anledning att tro att det kunde finnas en enda fundering i ett departement, har man skrivit att en viss fråga är föremål för övervägande. I det här fallet ligger emellertid ett digert dokument på bordet. Det kan inte vara rimligt att en regering i all hast kastar fram förslag. I stället måste en ordentlig penetrering göras. När man sedan är färdig med sitt arbete får man återkomma till riksdagen. Jag tror att den dagen kommer ganska snart. Jag upprepar ännu en gång justitieministerns utomordentligt klara besked: Den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas. Det är en angelägenhet för denna regering.
Fru talman! Det var kraftfulla ord som sades om den ekonomiska brottsligheten. Jag ser med tillförsikt fram emot förslagen på det här området. Jag kommer faktiskt tillbaka till skrivningen på s. 9 i betänkandet och konstaterar att det inte finns någon anledning att nämna ordet invandrare. Inga andra grupper i samhället nämns ju -- t.ex. kvinnor, handikappade eller andra som kan hänföras till en viss grupp. Om jag tolkar Göthe Knutson rätt fyller ordet invandrare ingen funktion i den aktuella meningen i utskottets skrivning.
Fru talman! Låt mig i all vänlighet säga att det är klart att man använder orden invandrare och rasistiska inslag. Dessa förekommer ju i såväl motion som reservation.
Fru talman! Först vill jag göra några rättelser med anledning av vad jag sagt i mitt anförande tidigare här. Kammarkansliet har nämligen gjort ett påpekande, och det här kan ju vara viktiga saker. Jag uttryckte mig kanske litet oklart när det gäller reservationerna. Därför vill jag säga att jag står bakom alla socialdemokratiska reservationer. Men jag kommer att yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 6 och 8. Jag kommer att begära votering beträffande motsvarande moment. Så till Göthe Knutson. Jag börjar bakifrån när det gäller Göthe Knutsons påståenden. Först gäller det brottsoffren. Jag tror att man skall försöka uttala sig så klarläggande som möjligt. Därför vill jag göra ett tillrättaläggande med anledning av vad Göthe Knutson sade i den här frågan. Redan 1986 gjorde den socialdemokratiska regeringen en ambitiös satsning för att stärka brottsoffrens ställning. 1988 antog vi ett brottsofferprogram. Därefter har en rad åtgärder vidtagits. Det har gällt direkta lagändringar med siktet inställt på att stärka just brottsoffrens ställning. En hel del andra förslag har vi också kommit med. Jag tänker dock inte ta upp dem här. Göthe Knutson får själv ta till sig den informationen. När det gäller livvakterna vill jag framhålla att jag aldrig har påstått att det handlade om en motion från oss. I stället sade jag i mitt anförande att jag var orolig över att vi inte fått något förslag från regeringen. Vidare hoppas jag att de kvinnor som drabbas av brott själva får vara med vid utformningen av sitt livvaktsskydd. Göthe Knutson säger att vi skall sluta misstänkliggöra utskottsmajoriteten och regeringen. Jag misstänker inte vare sig utskottsmajoriteten eller regeringen, utan jag konstaterar bara att ekobrotten inte är prioriterade. Hur många vackra ord Göthe Knutson än säger kvarstår detta faktum. Vi menar att det är oerhört viktigt att prioritera dessa brott. Varför kan man inte göra det? Göthe Knutson har ju väldigt intensivt pläderat för att det och det skall komma och att det kommer att hända saker när det gäller alla förslag som utredningen har lagt fram. Men varför då inte göra en prioritering? Jag tror att det är oerhört viktigt att så sker. Kanske rör det sig bara om en läpparnas bekännelse.
Vi vore tacksamma om ledamöterna tar replikerna från bänkarna.
Fru talman! Jag noterar denna anmärkning. Jag kände inte till detta. Jag tycker att det är angeläget att ännu en gång få tillfälle att klart se ut över denna församling, som är kunnig på det här området. Det är faktiskt så, Ulla-Britt Åbark, att vi borgerliga i opposition har fått lov att reservera oss till förmån för yrkanden om satsningar på brottsoffer. Det hade varit egendomligt om vi hade lagt sådana reservationer om socialdemokraterna i regeringsställning hade varit med på de rimliga krav som vi ställde. Ännu är vi faktiskt bara i början av det som förhoppningsvis blir betydligt mer, så att brottsoffret verkligen känner att han/hon har samhällets stöd och kan få hjälp, och att detta inte bara gäller brottslingen, förövaren av det brott som skapar ett offer. Det lät faktiskt som om det var Socialdemokraterna som hade tagit initiativet i fråga om livvakter. Nu är det alltså inte så. Då är det klarlagt. Då kan vi konstatera att det behövs en konkretisering av möjligheterna att till en början bedriva försöksverksamhet i detta avseende. Jag tror att alla här, oavsett partifärg, är medvetna om att Socialdemokraterna på rättsområdet försökt att prioritera allt. Men då blir det inte längre någon prioritering. Prioritering är om man ställer någonting före det mesta andra. Det kan inte ens vara så att man prioriterar ett flertal. Då är det heller ingen prioritering. Nu har denna regering och denna utskottsmajoritet konstaterat behovet av att all våldsbrottslighet bekämpas, och narkotikan är ett gissel i samhället. Narkotikan förstör tusentals ungdomars liv. Narkotikan måste bekämpas. Narkotikan skall bekämpas också i kriminalvården, vilken var föremål för en diskussion nyligen. Inga invändningar där. Den ekonomiska brottsligheten är i detta läge, och nu säger jag det för sista gången i denna debatt, föremål för utredningsarbete i regeringskansliet. Var så pass hyggliga, ni som kritiserar att något förslag inte ligger på bordet i dag, att ni ger er till tåls. Det blir senare ett gediget arbete som läggs på riksdagens bord.
Fru talman! Livvakter talade jag om redan i mitt inledningsanförande. Göthe Knutson kanske inte lyssnade speciellt noga då. Jag klargjorde detta redan då. Misstänksamheten borde inte ha stått fast. Jag kan inte hjälpa det, men jag återkommer till prioriteringarna. Visst är det viktigt med narkotikaprioriteringen, att man bekämpar den brottsligheten. Det är oerhört viktigt med samhällsinsatser för de ungdomar som drabbas av detta. Det har vi inte sagt nej till. Det vi menar är att bland de tre mål som vi hade förut fattas kampen mot ekobrottsligheten, som vi hade prioriterat. Vi vet att man gör uppskattningen att ungefär 60 miljarder kronor försvinner från staten. Det är lika mycket som statens utgifter för utbildning, forskning och studiestöd. Tycker inte Göthe Knutson att det är viktigt? Tycker inte Göthe Knutson att det är värt att man prioriterar denna verksamhet och försöker komma till rätta med ekobrottsligheten? BRÅ gjorde redan 1985 en undersökning där man konstaterade att brottsmisstanke fanns i 75 % av företagskonkurserna. De 17 400 bolagskonkurser som inträffade under 1991 låg det i stor utsträckning ekonomiska brott bakom. Det är alltså inte bara maffiabrott, som Göthe Knutson talade om i sitt inledninganförande. Bolagskonkurser ledde under förra året till att 50 000 personer blev arbetslösa. Är det inte viktigt för dessa människor att riksdag och regering försöker sätta kraft bakom orden? Vi menar att utredningar redan har gjorts och att de ligger på regeringens bord. Varför har man ine tagit fram dem, om man, som Göthe Knutson säger, tycker att frågan är så viktig? Varför har man inte prioriterat kampen mot ekobrotten? Det har jag inte fått svar på.
Fru talman! Det är en vådlig generalisering som Socialdemokraternas taleskvinna gör när hon nämner hur många konkurser som har förekommit och sedan gör en direkt koppling till ekonomisk brottslighet. Menar Ulla-Britt Åbark att dessa konkurser generellt är detsamma som ekonomisk brottslighet och att de skall synas av polis? Det var i alla fall en direkt koppling i det här inlägget. Den ekonomiska brottsligheten har fokuserats i rätt många år nu. Socialdemokraterna miste regeringsmakten i fjol höst. Det tar några månader innan en ny regering kan vända situationen rätt och komma till rätta med det som har gått snett under socialistiskt styre. Socialdemokraterna har uppenbarligen inte lyckats särskilt bra med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, trots att man har prioriterat detta och haft tid på sig för denna angelägna verksamhet ända sedan hösten 1982. Man måste ha litet rim och reson och tidsperspektiv på det mesta innan man kastar sig över i detta fall en utskottsmajoritet. Det vore nog bra om socialdemokraterna lugnade ned sig. Eftersom jag tidigare har sagt att jag inte längre skall åberopa det dokument som alla har klart för sig finns och som man har sett, senast när jag stod i talarstolen för mitt förra inlägg, stannar jag vid detta.

Fru talman! Jag förstod att det skulle komma en liten ironisering från Göthe Knutson på sluttampen om att vi går ihop med det socialistiska blocket beträffande en finanspolis. Jag vill säga till Göthe Knutson att han bör ta på sig en ordentlig flytväst, för han är ute på ganska djupt vatten. Jag vill påminna om en annan situation, i och för sig en liten sak, men den gällde en proposition om regionala organisationer inom polisen och länspolismästarens placering i Östergötland. Jag trodde att det bara fanns ett socialistiskt block i utskottet. Det har väckt stor förvåning att ledamöterna i regeringspartierna inte stödjer sin egen regering i dess propositioner. Men vi inom Ny demokrati vill faktiskt prioritera saker, vi vill inte vänta på att man hänvisar till utredningar i departementet. Vi tycker att man skall prioritera frågan om finanspolis redan nu. Det är därför som vi har stött Socialdemokraternas motion i detta ärende. Finanspolisen kommer som sagt att finansiera sig själv och inte belasta den budget som jag förstår att regeringen har all anledning att vara orolig över. Däremot var den beslutade placeringen av länspolismästaren i Östergötland ofinansierad. Den fördyringen kommer att belasta budgeten ytterligare.
Fru talman! Det var ett intressant, om än udda inlägg i debatten som Nydemokraternas företrädare gjorde. Men det handlar om polisen, så det kan inte vara ur vägen att jag nämner ett par omständigheter som har att göra med bakgrunden till detta. Det var Ny demokrati som ensamt reserverade sig mot ett i övrigt enigt utskott. Det var faktiskt två regeringar som hade lagt fram proposition i ärendet. Men när det blev en hearing i justitieutskottet, förklarade statssekreteraren i departementet i fråga att det inte spelade någon roll var riksdagen fann det lämpligt att placera länspolismästaren. Det var en öppenhet som en klar majoritet i utskottet fann rimlig. Att man sedan, även om man inte var helt överens inom grupperna, gick in för en kraftfull handlingslinje hör till det parlamentariska spelet. Det är en ganska god sida. Sedan är det naturligtvis också god demokrati att någon revolterar, som Ny demokrati gjorde i detta skäligen lokala ärende.
Fru talman! Till slut, Göthe Knutson, fick man reda på att det var en subjektiv bedömning som ni gjorde i utskottet, helt utan att ta hänsyn till de olika remissinstanserna. Jag skall inte orda längre om det. Jag fick emellertid svar på det som jag tidigare har misstänkt, nämligen att sakfrågan blev bortglömd.
Fru talman! Nu tror jag att den värderade debattören här behöver flytväst. Det var en vådlig slutsats. Subjektivt! Bedömningen var naturligtvis baserad på det utomordentligt väl utredda ärendet. När det föreligger ungefär lika många sakskäl såväl på den ena som på den andra vågskålen gäller det att väga så jämnt som möjligt. Det fanns då en majoritet i utskottet för det slutresultatet, nämligen att det var rimligt att inte göra undantag från den modell som regeringen hade.

Fru talman! I dag uttrycker allt fler människor, speciellt äldre personer, sin oro över det som man upplever som en ökande otrygghet ute i samhället. Att många människor upplever situationen på detta sätt är kanske inte så underligt med tanke på att svåra rånöverfall under senare tid markant ökat. Enligt budgetpropositionen skall målen för polisen vara att minska brottsligheten och öka människors trygghet i samhället. Förhoppningsvis skall den nya formen av styrning inom polisväsendet leda till större möjlighet för polisen att nå målet. Enligt regeringens förslag skall polisens verksamhet i ökad utsträckning inriktas på förebyggande av brott. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de ungdomar som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet samt åt vaneförbrytare och andra som svarar för en relativt sett stor del av brottsligheten. Detta är naturligtvis en mycket bra inriktning. Det är viktigt att i största möjliga utsträckning förhindra nyrekrytering av brottslingar. Ett led i arbetet att förebygga brottslighet är att så att säga göra polisen mer synlig i samhället, dvs. den skall synas mer på gator och torg. Det är bl.a. viktigt att förstärka kvarters och områdesverksamheten inom polisen. Därför är det tillfredsställande att utskottet såväl nu som tidigare har uttalat det angelägna i att kvarterspolisverksamheten finns. Från allmänhetens synpunkt är det viktigt att värna enskilda människor, den ''lilla'' människan. Det är också utskottets åsikt. Det får inte råda något tvivel om att samhällets och då också polisens ambition är att ge människor största möjliga trygget. De skall därför också sättas i centrum för polisens uppmärksamhet och omsorg. När det gäller inriktning mot olika slag av brottslighet uttalar utskottet ett det i första hand är en uppgift för polismyndigheterna själva att prioritera med utgångpunkt i brottens straffskalor och andra omständigheter. Utskottet uttalar emellertid också i överensstämmelse med propositionen att en ökad inriktning på att bekämpa vålds och narkotikabrott bör ske, just med hänsyn till den stora betydelse för den enskilde som dessa olika typer av brott har. De allra flesta kan säkert instämma i att denna prioritering är riktig. Fru talman! Ett annat viktigt område att bekämpa är den ekonomiska brottsligheten som utgör ett växande problem. Samstämmiga uppgifter ger vid handen att ett negativt trendbrott beträffande den ekonomiska brottsligheten skedde under 1980 talet. Inflations och klippekonomin underlättade utvidgning av denna typ av brottslighet. Numera torde den ekonomiska brottsligheten inte sällan kunna koppas till maffiametoder. Vålds och narkotikabrott är ofta en integrerad del i det ekonomiska brottet. Den ekonomiska brottsbekämpningen integreras i sådant fall i det tidigare nämnda prioriterade området vålds och narkotikabrottsligheten. Den ekonomiska brottslighetens tilltagande har också tidigare uppmärksammats att justitieutskottet, som förra året begärde en övergripande översyn av åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten, vilket tidigare har nämnts här. En sådan översyn har nu gjorts. I en rapport finns förslag presenterade till en rad förändringar i olika avseenden, vilka på kort och lång sikt kan leda till en ökad effektivitet i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Rapportens förslag är under granskning i justitiedepartementet. Fru talman! Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten är därför i allra högsta grad aktualiserad. Med anledning av den nämnda översynen uttalar utskottet i det föreliggande betänkandet att utskottet utgår från att regeringen återkommer i frågan efter överväganden inom departement och regering. Till Ulla-Britt Åbark vill jag därför säga att i den motion som har framförts av kds:are inriktar vi oss mycket starkt på den ekonomiska brottsligheten. Eftersom den här utredningen finns måste vi emellertid låta regeringen få den tid som behövs för att kunna komma med ytterligare synpunkter på vad som skall åtgärdas. Utskottet uttalar att så blir fallet. Jag vill också ta upp det som Ulla-Britt Åbark påpekade i vad gäller det viktiga med specialutbildning för polisen. För att polisen skall kunna fullgöra sina uppgifter på områden där det krävs specialkunskap är det viktigt att adekvat utbildning erhålls. Ett område är frågor rörande sexualbrott mot barn. Vid polishögskolan sker i dag utbildning i den har typen av frågor. I föreliggande betänkande understryker utskottet vikten av att denna utbildning också i fortsättningen ges tillräckliga resurser.

Fru talman! Kjell Eldensjö berörde motionen som kds-ledamöter har skrivit. Att jag tog upp motionen för diskussion berodde på rubriceringen av motionen. Man talade om högprioritering av beivrandet av den ekonomiska brottsligheten. Jag menar att kds har svikit sin egen motion i och med att man inte har prioriterat beivrandet av den ekonomiska brottsligheten. Kjell Eldensjö talar i ungefär samma ordalag som Göthe Knutson -- det blir många vackra ord och läpparnas bekännelse. I de flesta konkurser ligger det ekonomiska brott bakom. Det kan vi inte komma ifrån, och det vet säkert Kjell Eldensjö också. Varför vill man inte prioritera beivrandet av den ekonomiska brottsligheten? Det är samma fråga som jag ställde till Göthe Knutson. Är det enbart för att regeringen inte vill? Eller vågar man inte såsom kds-ledamot ha en annan åsikt här i riksdagen.

Fru talman! Jag har inte begärt att man skall ta ställning till vilka förslag som regeringen kommer fram till. Vad vi socialdemokrater har begärt är att bekämpningen av de ekonomiska brotten skall prioriteras. Det är inte samma sak som att ta ställning till olika förslag, utan det är en markering att det är viktigt med denna prioritering.

Fru talman! Jag tog fasta på Göran Magnussons anförande. Det var rätt mycket material som togs fram här i slutomgången genom Göran Magnussons omsorg och serviceanda. Jag noterar att Göran Magnusson anser att talet om polisbrist för närvarande är överdrift. Låt mig då få erinra om att polisbristen har varit ett faktum under åtskilliga år och att den framför allt har berott på två ting. Det ena är att brottsligheten har ökat. Det andra är att tillgången på poliser har minskat genom att intagningen till polishögskolan har dragits ned. Detta är kända fakta. Tyvärr har våra borgerliga, ofta moderata, motioner och reservationer inte bejakats av en majoritet. Nu har vi alltså uppnått en situation med för närvarande 570 vakanser netto. Dessutom är bristen stor på sina håll, framför allt i Stockholm. Därför måste man från landsorten, däribland Värmland, ta poliser speciellt under sommaren, under semesterperioden, för att hjälpligt fylla dessa många vakanser. Jag tror att det i Stockholm i dag är 700--800 vakanser. Det är väldigt mycket. I det här läget kommer varje litet polisdistrikt ute i landet att få stora problem, medan tjuvar och andra gläds. Jag kan nämna att Säffle polisdistrikt, som är ett av de mindre i landet, kommer inte att kunna ha dygnsbemanning av polisstationen i Årjäng under sommaren, då man verkligen skulle behöva det på grund av att ett speciellt stort turistinflöde gör att det blir väldigt oroligt där. Det här oroas man för. Till detta kommer det stora fotbollsevenemanget, som kommer att dra så många poliser från landsorten, för Stockholm har ju inga att avstå, att brottsligheten sannolikt kommer att öka mycket och att det kommer att ge genljud. Det kommer nog att föranleda även Göran Magnusson att ropa på fler polistjänster. Fru talman! Eftersom det föreligger en hel del vakanser, får man börja med att täcka in dem. Man skall inte börja med att öka antalet fasta tjänster. Det vore orimligt.

Fru talman! Till att börja med är det väl ganska orimligt att anslå mera pengar än vad som behövs enligt lönebudgeten. Anslaget är anpassat till nuvarande läge. Den socialdemokratiska regeringens personalramar gäller tyvärr än så länge. Inom dessa ramar har det skett en anpassning som vi i nuläget inte kan göra någonting åt. Det finns fortfarande en nettobrist på 570 poliser. Göran Magnusson nämnde att aspiranterna täcker en del av behoven. Dessa, som går på polishögskola, skall ju också tjänstgöra i fortsättningen och kommer följaktligen att ligga utanför antalet, dvs. 16 700 fasta polistjänster. Jag förstår syftet med Göran Magnussons inlägg, nämligen att få den här regeringen att framstå som synnerligen anpassningsbar till det läge som Socialdemkraterna har skapat. Men vi i den borgerliga riksdagsmajoriteten nöjer oss inte med detta. Vi konstaterar ännu en gång -- jag hoppas att det här är det sista inlägget som jag gör i denna debatt -- att genom ökad intagning till polishögskolorna skall det bli möjligt att fylla den personalram som för närvarande gäller. Om behovet ökar, blir det aktuellt med nya ställningstaganden. Det gäller nu att få fram pengar, så att man kan täcka de behov som kan uppstå här och var. Sannolikt kommer naturligtvis äskandena från rikspolisstyrelsen att öka den dagen som det finns en reell ökad tillgång på poliser. Fru talman! Med detta är det nog klarlagt att denna regering och utskottsmajoritet är synnerligen målmedvetna. Man kommer därför att uppfylla de vallöften som har utfästs.
Fru talman! Det är möjligt att regeringen och utskottsmajoriteten kommer att uppfylla sina vallöften, som innebär att man skall öka antalet poliser. Det behövs fler poliser, så att man kan vara ute när bovarna är inne. Det är temat i den borgerliga propagandan. Jag har inte låtit påskina att den här regeringen har anpassat sig till socialdemokratiska principer. För övrigt är det väl dags att den här regeringen börjar ta ansvar för sitt eget handlande. Man kan inte i tid och otid säga att allt beror på socialdemokratiska felgrepp. Det vore väl världens enklaste sak att ange en inriktning för personalramarna genom att säga att antalet poliser i Sverige är otillräckligt och att man har för avsikt att öka polisstyrkan. Men det säger inte regeringen. Tvärtom säger man att det inte är någon ökning förutsedd och att man skall försöka att täcka de vakanser som finns. Det skall man göra och det har Socialdemokraterna medverkat till. Det enda som den här regeringen har gjort på egen hand är att öka platserna inom polisutbildningen med 100, från 700 till 800 platser, om jag minns rätt. Det är i och för sig lovvärt, men det avgör ju inte den här frågan. Jag har inte begärt att Göthe Knutson skall överge talet om att polisbristen är väsentlig för våra förklaringsgrunder. Det behöver han inte göra nu, men efter ett halvår kanske även Göthe Knutson har insett att talet om polisbrist tillhör det förgångna. Nu råder det en situation där det tycks råda enighet mellan oppositionen och regeringen om att 16 700 är det antal poliser som vi skall ha i
Fru talman! Jag skall så kortfattat som möjligt göra ett konstaterande. Vi räknar med att den dagen kommer då polisbristen är hävd i Sverige. Men det fordrar en borgerlig regering. Precis som Göran Magnusson sade är det fastlagda antalet polistjänster 16 700. Det gäller att fylla alla dessa befattningar. I dagens läge fattas det 570 poliser. Det vore märkvärdigt om inte denna enkla matematik skulle kunna få gensvar även hos Göran Till sist: Det är naturligtvis inte så, att Socialdemokraterna står bakom allt elände och alla problem. Det finns faktiskt ett och annat som har åstadkommits utan att det har dragit med sig några svårigheter. Men polisbristen är en av svårigheterna, förutom den svåra ekonomiska situation som Sverige befinner sig i och som är en följd av socialdemokratiskt regerande.

Fru talman! Jag har försökt förstå mig på denna litet snåriga statistik. Det saknas ett antal polismän på inrättade befattningar eller på tablåtjänster. Men det kan väl inte vara alldeles fel att lägga till det antal polisaspiranter som tjänstgör. De utför faktiskt ett arbete. Även om en del av dem sedan skall tillbaka till Polishögskolan, kommer det i maj ut 411 och i december 330 nya polisaspiranter som fyller på systemet. Jag tycker att det är angeläget att man försöker klargöra hur man egentligen skall se på denna brist och framför allt att man får en mer nyanserad diskussion om hur det ser ut på polisområdet. När det gäller den situation med ökade vakanser som uppstod under 80-talet, finns det kanske möjligheter att föra den diskussionen på olika plan. Karl Gustaf Sjödin säger att det var fråga om naturliga avgångar. Jag skulle vilja påstå att det som förvärrade situationen var onaturliga avgångar. Det skedde ett ökat antal avgångar från poliskåren därför att det då var högkonjunktur, vilket innebar att många var missnöjda med löner, anställningsförhållanden och annat. Många av dessa poliser har sedan kommit tillbaka eftersom villkoren inom polisen har blivit bättre. Det var alltså en rad faktorer som samverkade till att denna polisbrist uppstod i mitten av 80-talet. Sedan har det gjorts stora insatser för att åstadkomma en förbättring. Nu håller situationen på att bli sådan att vi alla är överens om att vi har ungefär det antal poliser i Sverige som vi skall ha.
Fru talman! De poliser som är under utbildning innebär att de de facto med kött och blod är i sina uniformer, men de får inte tjänstgöra självständigt. Detta är ett dilemma. De måste ha med sig någon förman hela tiden. De får absolut inte tjänstgöra självständigt. Därför blir det brister, bl.a. i Stockholm. Man kan inte sätta ut en dubbelpatrull, en fotpatrull, bestående av dessa personer uppe i Vasaparken, utan de måste transporteras dit och i princip övervakas. Det är ett litet konstigt förhållande. Man kan tycka att en polis är en polis om han bara har uniform på sig. Men i statuterna sägs något annat.

Fru talman! Studiestödsfrågorna har i år kommit upp på den politiska dagordningen på ett mycket speciellt sätt. Debatten förr om åren har ju gällt vilken nivå det skall vara på studiemedlen, inkomstprövningens vara eller icke vara, skuldernas utveckling, studielön, osv. Det har i regel handlat om högskolans elever. I detta sammanhang har det alltså handlat om stora reformlöften från vissa partier, t.ex. från Centern och Moderaterna. I år väljer samma partier att i regeringsställning göra stora nedskärningar i den del av studifinansieringssystemet som gäller vuxnas kortare studier och den uppsökande verksamheten. Förutom att detta är fördelningspolitiskt oacceptabelt, är det mycket märkligt eftersom denna del är avgiftsfinansierad fullt ut. Man tar alltså pengarna till något annat. Även i övrigt tycks intresset vara svalt. Nu är det inte längre så bråttom, utan man kan invänta sådana utredningar som vi tidigare har hänvisat till. En annan märklig sak är att man från regeringspartiernas sida velat varken ta eller ge argument under frågans tidigare behandling. Därför hoppas jag väldigt mycket på dagens debatt. Här bör nu alla frågetecken kunna rätas ut, och här bör vi få de verkliga motiven till handlandet. Det är också ganska märkligt att ansvarigt statsråd inte är närvarande när årets enda studiestödsärende behandlas, nämligen budgeten, och när det dessutom sker en mycket stor förändring av administrationen via en särskild proposition. Jag minns liknande debatter tidigare, och jag kan tänka mig hur tonläget skulle ha varit om en socialdemokratisk utbildningsminister hade handlat på detta sätt. Vi har fått en mängd brev, uttalanden, listor med namnunderskrifter, telefonsamtal, osv. som gäller dessa frågor. Från komvuxelever och lärare har i alla fall jag fått 74 brev som gäller enbart timersättningen. Jag har fått listor med protester mot nedskärningarna, vilka är underskrivna av ca 1 000 personer. Jag vet också att det från Västerbottens ABF-distrikt har lämnats in listor med 4 500 namn till utbildningsministern. Han skulle ha fått dem vid en konferens i Växjö för förtroendevalda i personal och vuxenutbildningsnämnderna för en tid sedan, men han kom aldrig dit. Jag kan här visa den bunt med brev och listor som har kommit till mig från enskilda och från organisationer. Genomgående beskriver man hur viktig vuxenutbildningen är för att människor skall få ökad kompetens och ökat självförtroende. Det är särskilt viktigt att använda detta instrument i en lågkonjunktur för att vara rustad när högkonjunkturen kommer. CSN påpekade redan i förra årets anslagsframställan att det är viktigt att satsa på vuxenutbildning så att utbildningsklyftorna inte ökar ytterligare. Man hänvisade till ungdomskullarnas storlek framöver och den stora satsning som sker på ungdomsutbildning. För att utbildningsklyftorna inte skall öka ansåg man att det var viktigt att satsningen på vuxenutbildning sattes i gång med detsamma. Utöver alla dessa meningsyttringar ordnade utskottet en utfrågning i detta ämne. Det var faktiskt kö dit. Många hörde av sig spontant och ville komma. Vi lyssnade då på representanter från utbildningsdepartementet, CSN, LO, TCO, Normalt sett skulle detta ha inneburit att man åtminstone hade gjort ett försök till en förändring. Men så har inte skett. Utskottsmajoritetens förslag innebär alltså att nedskärningarna fullföljs, vilket motsvarar en ökning av arbetslösheten med 8 000-- 10 000 personer och samtidigt ökade utbildningsklyftor. Det innebär också att den uppsökande verksamheten tynar bort, den som ju är själva kärnan i hela systemet. Man skall då komma ihåg att det fortfarande finns 800 000 vuxna i arbetsför ålder som har kortare utbildning än vad som motsvarar grundskolan. Ett stort problem som under senare tid har kommit upp till ytan är att väldigt många människor har läsoch skrivsvårigheter. Man har funnit dem och kunnat rekrytera dem till grundläggande studier just på arbetsplatserna. Inom detta anslag finns också internatbidragen. Men eftersom anslaget krymper från 226 milj.kr. till 76 milj.kr., samtidigt som det finns ett överdrag på 30 milj.kr. från tidigare år som beloppet skall minskas med och då nya grupper skall konkurrera om samma pengar, nämligen de som tidigare kunde få timersättning, har handikapporganisationerna med fog uttalat sin oro för vad som skall hända. De är nämligen mycket beroende av de korta kurserna för att tillgodose sina medlemmars behov. Genom att även studieförbund och folkhögskolor har fått vidkännas stora nedskärningar i statsbidragen, ökar naturligtvis svårigheterna att ge ett bra utbildningsutbud till dessa grupper. Det hjälper inte att man skriver vackert i utskottsbetänkandet. Så länge man avstår från att göra ett tillkännagivande i en fråga eller från att fatta ett direkt beslut i en annan riktning så är det till intet förpliktande. Man går också in och ändrar en del regler. Bl.a. skall det inte längre vara möjligt att göra gemensamma ansökningar om korttidsstudiestöd. Tänk att det skall vara så fult att en facklig organisation eller en handikapporganisation gör en gemensam ansökan för en del av sina medlemmar. Är det inte bra att organisationerna gör jobbet? Nu blir det i stället CSN:s personal som får ge råd och hjälp och göra det jobb som organisationerna gör. Också rätten att välja ämnen för studierna avgränsas. Man skall i fortsättningen få läsa endast svenska, engelska, matematik och samhällskunskap om man har korttidsstudiestöd. Om man behöver komplettera i något annat ämne, måste man ta studielån, och för att få studielån måste man läsa på minst halvtid. Detta blir dyrare för både samhället och den enskilde. Min fråga blir naturligtvis: Varför skall man inte själv få avgöra vilka ämnen som man behöver av dem som finns i grundskolan och i gymnasieskolan? Här vädjar jag verkligen till regeringen -- till den nytta det nu kan vara, eftersom det inte finns någon representant för regeringen här, men möjligen kan något slags signal gå fram -- att i sin förordning ha en generösare inställning till de studerande. Det är alltså inte för sent, utan ämnesvalet regleras i förordningen. Vad är det för fel på att läsa tyska? Vad är det för fel på att lära sig mer om EG? Det är ju sådant man gör i den vanliga skolan. En annan regelförändring gäller införandet av en övre åldersgräns. Det innebär ett allvarligt hot mot verksamheten vid PRO:s folkhögskola i Gysinge, vilket vi också fick reda på vid den utfrågning som utskottet hade. Regeringen föreslår också en klarare avgränsning mellan studiestöden för kortare och längre kurser, säger man. Korttidsstudiestöd skall endast beviljas för heltidskurser som omfattar högst två veckor. Vad man glömt är att korttidsstudiestöd fortfarande kan beviljas för långa kurser som är på halvtid och upp till 99 % av heltid. Så här går det när man snabbt skall hasta fram förslag och när man plockar ur några delförslag ur den paketlösning som ligger på regeringens bord. Man går nu från försöksverksamhet med fri resursanvändning, som har blivit en succé, till ett genomreglerat, centralstyrt system. Hur var det nu med valfrihet för enskilda människor och sådant? I en tid när man startar nordiska projekt med uppsökande verksamhet på arbetsplatserna både i Finland och på Island, efter svensk modell, väljer regeringen att avskaffa denna rekryteringsmöjlighet här hemma. Nu kommer jag till det mest inkonsekventa och grymma i regeringens samlade förslag. Elever i grundläggande vuxenutbildning upp t.o.m. mellanstadienivå tvingas nu ut på lånemarknaden. Tidigare har denna grupp fått en garanterad timersättning. I samband med förändringar inom komvux anser nu regeringen att alla bör behandlas lika, trots att ett utredningsförslag ligger på regeringens bord som skulle ge garanterat stöd utan låneinslag till denna grupp. Några kan söka korttidsstudiestöd, men det anslaget är redan minskat med 66 . Dessutom sker en neddragning med 30 milj.kr., som motsvarar vad man använt för mycket året innan. Några kan söka vuxenstudiestöd, men då skall man söka långt i förväg och uppfylla villkoren. Vi har nu ett enkelt system som fungerar bra och som ger stöd omgående, vilket underlättar den kontinuerliga intagningen. Det är viktigt att ta fatt i dessa människor när man fått dem inspirerade till att börja studera. Det är inte så enkelt att planera ett halvår i förväg. När man nu öppnar för möjligheten att söka korttidsstudiestöd, vuxenstudiestöd och studiemedel finns en uppenbar risk för att de som i dag får socialbidrag till dessa studier blir utan detta. Säg mig vilken kommun som frivilligt tar kostnader som den inte behöver ta, och då blir det lån. Det andra är för krångligt och otillräckligt. I denna fråga förslog vi socialdemokrater att utskottet skulle ta ett initiativ och göra en omfördelning inom anslaget som en tillfällig lösning i avvaktan på ställningstagande till det utredningsförslag som jag tidigare nämnde. Det gällde alltså inga nya pengar utan en ren omfördelning. Inte ens detta kunde man sträcka sig till. Det finns tydligen många som har glömt sina tidigare uttalanden om det glömda Sverige och hur viktigt det är att stödja utsatta grupper. Vilka är det här fråga om? Jo, människor som behöver grundläggande utbildning på mellanstadienivå. Fru talman! Vi socialdemokrater föreslår ytterligare medel på dessa viktiga områden. Pengar finns avsatta från arbetsmarknadens parter. De bör användas för sitt ändamål. Här bör man kanske påminna något om vuxenutbildningsreformens mål. Vuxenutbildningen skulle finansieras genom en vuxenutbildningsavgift. Den avgiften skulle successivt höjas för att också göra det möjligt för vuxna att fortsätta på högskolan med vuxenstudiestöd. I dag avslås hälften av ansökningarna redan på gymnasienivå, och nu skall man alltså ut och låna för att läsa in mellanstadiet. De föreslagna regeländringarna bör enligt vår mening avslås i avvaktan på att man tar ställning till vuxenutbildningen i sin helhet. Det finns utredningsförslag om detta, men de har inte ens skickats ut på remiss. När det sedan gäller de andra delarna av studiestödsområdet är det märkvärdigt tyst. Jag påminde förut om den debatt som har föregått under senare år. När det gäller studiehjälpen, dvs. stödet till ungdomarna i gymnasieskolan, har det skett en utvärdering i CSN:s regi. Man har lagt fram ett väl genomarbetat förslag som innehåller en paketlösning där det ges får ett renodlat studiestöd och där de familjepolitiska inslagen förs över till bostadsbidragssystemet. Man vill avskaffa lånemöjligheten för ungdomar, vilket är riktigt, osv. Det finns flera olika delar i paketet. Här väljer man också att ta ur några delar. I och för sig har vi socialdemokrater inte motsatt oss att man avskaffar lånemöjligheten för dessa ungdomar, men vi har i en motion särskilt påpekat hur viktigt det är att dessa ungdomar får hjälp på annat sätt. De skall inte behöva skuldsätta sig redan i gymnasieskolan, i det fallet är vi överens. Men det är viktigt att se till att de får stöd på annat sätt. Denna motion har behandlats i utbildningsutskottet. Det sker ytterligare en förändring på studiehjälpsområdet, och det är att ansvaret för inackorderingstilläggen förs över till kommunerna. Det är också en riktig åtgärd som har diskuterats under en följd av år. Men också här är det viktigt med uppföljning. Det har vi väckt en motion om, som också har behandlats i utbildningsutskottet. Det är viktigt att man ser till att kommunerna inte tar detta till intäkt för att begränsa elevernas val av utbildning. Sedan man överförde ansvaret för resorna till kommunerna har vi sett hur kommunerna omedelbart började begränsa elevernas möjlighet att resa genom att öka det avstånd som krävs innan man kan få fria resor osv. Det är alltså mycket viktigt att man följer upp detta. Vi har under flera år diskuterat möjligheten att få studiehjälp vid studier utomlands, t.ex. som utbytesstudent. Det har avgetts många borgerliga reservationer under årens lopp, och man har menat att detta borde kunna lösas omgående. Nu finns ett färdigt förslag från CSN på regeringens bord, men nu väljer regeringen att hänvisa till en annan utredning, nämligen den om internationalisering av skolan. Den har vi socialdemokrater hänvisat till tidigare, men då var det inte så populärt. När det gäller studiemedlen hade jag väntat mig rejäla förändringar eller åtminstone en utredning värd namnet just med tanke på de tidigare debatter vi haft. Jag har ju följt dem under ett antal år i denna kammare. Men här hänvisar man till de utvärderingar som pågår hos CSN, något som vi gjorde tidigare. Jag tycker i och för sig att detta är bra. Jag hoppas att vi för framtiden skall kunna lösa denna fråga i enighet. Men jag undrar om man på något sätt har tappat målföret hos t.ex. Centern, som tidigare har gjort ett stort nummer av att vi har ett omöjligt system som borde reformeras från grunden, och detta skulle ske omedelbart. Reserabatterna är en annan del av vårt studiefinansieringssystem. De är ett mycket bra inslag i studiestödssystemet. Vi socialdemokrater anser att dessa borde permanentas som en del av studiestödssystemet med tanke på den debatt som förts under senare år och den osäkerhet som rått om huruvida vi skulle bibehålla reserabatterna. Riksdagen har ju tidigare uttalat att detta är mycket viktigt för de studerande. Det är viktigt även ur andra aspekter -- trafiksäkerhet, miljö osv. Jag kan tillägga att det är det enda indirekta studiestöd vi har och som vi numera kan erbjuda utländska studerande. Våra studenter som reser utomlands får ofta del av indirekta stöd, eftersom det är den vanligaste studiestödsformen i andra länder. Men det enda vi kan erbjuda är reserabatterna. Det är därför mycket viktigt att rabatterna permanentas och finns kvar för framtiden. Fru talman! Det har kommit ytterligare en proposition i detta ämne som handlar om administration och organisation. Där föreslår regeringen utan att blinka att vuxenutbildningsnämnderna och studiemedelsnämnderna skall avskaffas. Det innebär att ungeför 10 miljarder kronor skall fördelas utan något som helst demokratiskt inflytande och utan möjlighet att överklaga. Den här frågan har man handlagt utan att fundera över konsekvenserna och utan att vi fått byta några enda ord om detta i utskottet. Jag ställde en fråga tre gånger i utskottet utan att få svar. Den gällde vilka motiv man har för att avskaffa studiemedelsnämnderna. Jag hoppas att jag får ett svar i dag. Det vore rimligt att få det innan vi går till beslut i den här frågan. Att avskaffa dem innebär att man tycker att 240 förtroendevalda är onödiga. 20 000--25 000 svåra ärenden förs nu över till tjänstemän. Det kommer inte att finnas möjlighet att överklaga dem. Kan detta vara en rimlig utveckling? Skall vi inte ens kunna få diskutera frågan? I regeringens förslag ingår också att kansliorganisationen skall inordnas i CSN. Det har vi socialdemokrater accepterat. Vi tycker att det är en rimlig utveckling. Men vi tycker att det är orimligt att avskaffa det demokratiska inflytandet över fördelningen av dessa pengar. Vi kräver att det skall finnas ett demokratiskt inflytande också i fortsättningen. Den här frågan har utretts under en tid. Det gäller bl.a. hur nämderna skall se ut, men ingen har kommit på tanken att de skall avskaffas. Man kan däremot diskutera sammansättningen av dem med tanke på vilka arbetsuppgifter en nämnd har. Finvuxutredningen har i och för sig föreslagit att man kan avveckla vuxenutbildningsnämnderna, men då är det kopplat till ett förslag om garanti för olika stöd till vissa grupper. Det medför att något urval inte blir aktuellt, och då behövs naturligtvis inte någon som skall sitta och göra urvalet. Det är självklart. Jag tycker att vi borde få resonera mer om den här frågan. När det gäller studiemedelsnämnderna finns det över huvud taget inget motiv i utskottsbetänkandet. Jag kräver att få ett svar i denna kammare. Man kan inte hantera frågor på det här sättet utan att ange något litet motiv. Det kan inte vara rimligt att en utskottsmajoritet, som annars menar att vi skall ha ett bra beslutsunderlag och veta vad vi beslutar om, gör så. Som jag nämnde innebär det att ungefär tio miljarder kronor kommer att hanteras enbart av tjänstemän utan någon demokratisk insyn och utan att det finns någon möjlighet att överklaga. Enligt vår uppfattning är det oansvarigt. Man tar också totalt bort studerandeinflytandet. Jag förstår inte varför det inte har väckt mer uppseende, men det har väl funnits så mycket annat att diskutera på det här området att man inte har hunnit dit. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1 3 rörande mom. 11 måste jag av formella skäl framställa ett särskilt yrkande, som nu finns utdelat. Jag yrkar bifall till detta. Skälet är att riksdagen redan den 8 april på förslag av kulturutskottet i betänkande 12 har tillåtit att pengar förs över från vuxenutbildningsavgiften till andra ändamål.